Herr talman! Finansministern urskuldade sig i början av sitt trivsamma anförande för att han berättade memoardetaljer. Det tycker jag inte att det finns någon anledning till. Vi uppskattar alla denna typ av anföranden, och särskilt gläder vi oss när finansministern liksom maratonlöparen hela tiden håller kontakt med klockan. På den tid av I timme och 33 minuter som åtgått för hans anförande hinner maratonlöparen springa 25 kilometer. Själv är jag naturligtvis en aning ångerköpt över att jag avslöjade att finansministern beviljades dispens när vi gjorde upp reglerna för denna debatt! Finansministern säger nu att det i dagens läge är en alltför stor arbetslöshet, och det är ett viktigt erkännande, eftersom grunden därmed är lagd för ett konstaterande att man måste söka sig fram till flera åtgärder än dem som regeringen vidtagit. Dessa kan inte accepteras. Jag hinner inte på mina sex minuter gå in på herr Strängs sifferexercis, men det är ett viktigt erkännande som herr Sträng nu gör. Då är frågan: Vilka skall dessa åtgärder vara? Ja, regeringen vill begränsa sig till enbart selektiva åtgärder. Men i motsats till vad som gäller statsministern fick man långa stunder det intrycket att finansministern visst inte tyckte att t.ex. ett slopande av löneskatten skulle vara någon stor och farlig åtgärd. Han neddimensionerade snarast dess verkningar. Ett problem för honom var ju: Ges det verkligen någon garanti för att vi får majoritet i riksdagen för en återgång till den tidigare nivån, om vi nu går med på några sänkningar? Ja, finansministern, jag är villig att rekommendera de båda andra oppositionspartierna att vi antar en speciallag, där det klart sägs ut vilket datum som återgång till högre nivå skall ske, exempelvis efter sex månader, med rätt för partierna, om konjunkturen inte skulle visa något tecken på att vända, att tillsammans förlänga giltighetstiden för den lägre nivån. Finansministern blickade också bakåt. Det är därför nödvändigt att något revidera hans historieskrivning. Han gjorde ett litet nummer av att riksdagen gick emot honom — i januari 1970 var det väl — i fråga om momshöjningen på de vita kapitalvarorna. Det är riktigt att det var en enskild motion som bifölls, men det var finansministerns gode vän Kinna-Eriecsson som tog initiativet i det gamla bevillningsutskottet, så det får herrarna göra upp sinsemellan. Vad sedan gäller läget under det budgetåret, så minns finansministern alldeles rätt när han säger att herr Hedlund i ett offentligt uttalande den 4 april föreslog en momshöjning och att han senare sade att han för sin del inte ville ha med någon höjning av momsen på livsmedel. Jag har tidigare i ett par debatter berättat för finansministern, helt öppenhjärtigt, att bakom herr Hedlunds uttalande låg en fullmakt från de andra oppositionspartierna att med finansministern ta upp diskussioner om en höjning. Det är väl ändå ganska ovanligt att oppositionspartier under ett valår bedömer situationen så allvarligt att de är beredda att tillsammans med regeringen dela ansvaret för en sådan höjning. Sedan kom finansministern tillbaka till det gamla vanetalet, som inte var så elakartat som statsministerns men som ändå gick ut på att vi skulle ha begått utsvävningar. Under de båda senaste budgetåren har våra förslag till förändringar av budgeten legat inom en promille av totalbudgeten, 35 miljoner kronor. Det är någonting helt annat än det påhittade tal som statsministern åberopade. Men nu har jag ett par direkta frågor till finansministern beträffande den omedelbara situationen. Finansministern resonerade om hur köpkraften nu kommer att utvecklas. Han talade väl om sparandet, och det tycker jag att han gjorde rätt i. Men han sade att sparkvoten sannolikt ändå kommer att minska något. Därmed återgår konsumtionen till normal nivå, tillade han. Där har finansministern exempelvis konjunkturinstitutet helt emot sig, som säger att även om sparkvoten fortsätter att sjunka något så blir ökningen av den privata konsumtionen relativt begränsad. Det är alltså inte fråga om en återgång till tidigare normal nivå. Vidare har finansministern i ett par sammanhang gjort stort buller av de pengar som skall betalas ut till dem som har erlagt för mycket preliminärskatt. Beloppet uppges vara tre miljarder. Men finansministern har inte kommenterat de siffror som har räknats fram av taxeringsexperter och som visar att medan skatteåterbäringen stannar vid 3,2 miljarder så uppgår kvarskatt och straffränta — alltså belopp som skall in till staten — till 3,5 miljarder. Då var det väl inte riktigt snyggt av finansministern att på Sparbanksföreningen tala om den stora påspädningen men inte alls låtsas om de pengar som skall betalas in till staten. Men det intressantaste i det här mycket trivsamma anförandet — jag menar det verkligen uppriktigt — var finansministerns uppgörelse med de nationalekonomiska teoretikerna. Skulle man tro finansministern helt, så skulle Keynes vara överspelad därför att de som nu utför beredskapsarbete eller deltar i omskolning har en hygglig ersättning. Men så enkelt är det väl inte. Visst har finansministern rätt i att dagens läge icke kan jämställas med trettiotalet. De som gör det gör sig skyldiga till grova överdrifter, och jag kan icke se att detta drabbar någon av oppositionens ledande talesmän. Emellertid är det alltid fel att det råder arbetslöshet, och många människor är fortfarande oförsäkrade. För svenska förhållanden är arbetslösheten hög. Den är, som finansministern så riktigt sade, för hög.

Herr talman! Jag vet inte om jag vågar ge finansministern en komplimang. Det kan ju slå fel. Vi har lärt oss här i dag att statsministern ger mig komplimanger för att slå till herr Fälldin, Om jag ger herr finansministern en komplimang kanske någon tror att jag med den vill drabba statsministern, Det är i alla fall inte min avsikt. Det var ett trivsamt anförande som finansministern höll, och jag kunde följa med honom i hans analyser så långt att jag började bli rädd för att det måste vara något fel antingen på mig eller på finansministern. Men så kom ju så småningom slutsatserna, och då kände jag mig hemma igen. I varje fall dementerade finansministern statsministerns påstående att president Nixon skulle vara orsaken till våra bekymmer. Men när finansministern sedan försökte analysera det intressanta valutaproblemet och varnade för smygdepreciering från olika länders sida, en varning som jag tycker är fullt befogad, borde finansministern till den varningen ha knutit uppgiften om att Sverige i själva verket redan har deprecierat i förhållande till vissa valutor. Det har varit till fördel för oss, en fördel som vi kunnat förskaffa oss genom de tillfälligt rörliga växelkurserna som också jag hoppas så småningom skall stabiliseras. Men det väsentliga var finansministerns slutsats att balans i utlandsbetalningarna i sista hand är avgörande för vår handlingsfrihet. För att vi skall kunna nå sådan balans måste vi satsa mera på investeringar. Vi måste bygga ut vår produktionskapacitet. Då uppstår frågan: Hur skall vi bära oss åt för att kunna göra det utan att det blir risk just för vår handelspolitiska frihet, vår valutasituation? Det kan väl i alla fall inte vara finansministerns mening att vi skulle hålla oss med arbetslöshet för att klara valutaläget. Något sådant vore helt orimligt. Men man skulle kunna dra den slutsatsen av finansministerns anförande. När finansministern påvisade att en satsning på bostadsbyggnadssektorn har den fördelen att den inte är nämnvärt importkrävande — ett i och för sig alldeles riktigt påstående — då får man inte glömma bort att med sådana satsningar bygger man inte ut landets framtida produktionskapacitet i någon nämnvärd utsträckning. Man gör enbart kortsiktiga satsningar som inte får de långsiktiga konsekvenser som landet behöver. När man kritiserar de generella åtgärder som oppositionen föreslår och gör gällande att de ”spiller över” i en ökad import, är det också delvis riktigt. Men när man konstaterar detta, bör man samtidigt komma ihåg att man därmed ökar investeringarna, ökar vår kapacitet och ökar vår styrka på sikt. Den sysselsättning som man därigenom skapar blir inte tillfällig utan permanent. Och målet för våra insatser måste ju vara att åstadkomma en permanent sysselsättning och ett starkare konkurrensläge i ordets vidsträcktaste bemärkelse gentemot omvärlden. Det var säkert en riktig slutsats som finansministern drog när han gjorde gällande, att dämpningen av den enskilda efterfrågan i våras var beroende av oron inför en hotande arbetskonflikt. Men om det var bara på det sättet, borde utvecklingen nu ha vänt. Men det finns så vitt jag vet — jag vore tacksam om finansministern kunde ge mig motsatt uppgift — ingenting som tyder på att den enskilda konsumtionen vänt uppåt. Ännu finns det inga som helst tecken på det. Går man ut till detaljhandeln och frågar om man där kunnat iaktta någon vändning blir svaret klart negativt. Där finns alltså inget underlag för optimism, Så till resonemangen om Keynes. Det är riktigt som herr Helén påvisade att man inte kan dra paralleller mellan 1930-talet och dagens läge. När man bedömer 1930-talet bör man också komma ihåg vad krigskonjunkturen den gången betydde för att förbättra effekten av de åtgärder som vi vidtog i vårt land. Hitler var alltså en av orsakerna till att vår konjunktur vände, vad man sedan än må tycka därom, Vad som är väsentligt är ändå att, även om man inte kan jämföra den enskildes köpkraft då och nu, det i dag föreligger en total brist på köpkraft. Det finns i dag en klyfta mellan kapacitet och efterfrågan som vi med våra stimulansåtgärder vill fylla igen. Om den klyftan vittnar bl, a. bruttonationalproduktens ökning under året, 0,5 procent. Den visar att aktiviteten i den svenska samhällsekonomin är för låg. Studerar man vår produktionsutveckling — finansministern själv jämförde med utlandet och sade att vi låg bra till — från 1965 och åren därefter kan man konstatera att Sverige ligger på tionde plats bland de 12 jämförda staterna under denna period. Detta gäller i genomsnitt under åren 1965 — 1970 och under 1971. Vi ligger klart under flertalet andra. Om vi hade en högre aktivitet i vår samhällsekonomi skulle vi alltså ha mer pengar över för att använda för alla de ändamål som bl.a. statsministern talade om för en stund sedan. Det avgörande är alltså att driva upp investeringarna — där är finansministern och jag överens. Men finansministern vill använda andra metoder än vad vi vill, Vi vill använda generella metoder som ger direkt stimulans. Och dit hör, trots all nedvärdering från finansministerns sida, obestridligen löneskatten. Vi vill därutöver åstadkomma en indirekt stimulans genom att öka efterfrågan i samhället. Därigenom åstadkommes den långsiktiga effekt för både investeringar, sysselsättning och vår handelsbalans som vi alla i dag eftersträvar.

Herr talman! Eftersom statsministern i slutet av sitt anförande refererade vad jag sagt i EEC-diskussionen på ett sätt som inte var helt korrekt vill jag börja med att rätta till det. Vad jag har sagt är att jag tvcker det är glädjande att alla partier är överens om det materiella innehåll som är tecknat i den promemoria som har gått till EEC. Det är den enigheten jag har glatt mig åt. Jag har sedan noterat att beträffande den metod som säkrast skall leda till detta resultat råder skilda uppfattningar. Där är det ingen hemlighet att regeringen och centerpartiet har samma uppfattning. Det är heller ingen hemlighet att ingenting kan ske när det gäller EEC-samarbetet som på något sätt ändrar vår vilja att driva den hittillsvarande neutralitetsoch säkerhetspolitiken. Jag vill ha detta markerat, samtidigt som jag vill säga att jag tycker att i just denna fråga bör vi vara aktsamma när vi refererar varandras uttalanden, så att vi inte i onödan skapar skillnader som inte finns. Jag tackar finansministern för svaret på frågan om investeringsfonderna. Jag är ändå litet fundersam. De företag som har rätt till denna typ av avsättning är inte vilka som helst; de har som regel personal som åtminstone förstår sig på blanketter och formulär. När man skall ha i gång någonting sådant här — i varje fall gäller det i fråga om byggnader — har man väl dessutom samråd med länsarbetsnämnd, och det finns såvitt jag vet också en viss kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen. Är verkligen de bestämmelser som gäller för att man skall få utnyttja investeringsfonderna så oklara att personalen i ett företag normalt inte förstår sig på att upprätta handlingen och att den blir felaktig även om upprättandet skett i samband med myndigheterna? Är det möjligen så att de regler efter vilka frisläppen nu sker är så oklara att det krävs denna typ av diskussion? I så fall vore det ett framsteg om reglerna gjordes tydligare så att det inte behövde bli dröjsmål på denna grund. Sedan säger finansministern att vi har varit ute för tidigt. Det är egentligen lite egendomligt. Var det också så, att den propå som herr Hedlund gjorde på våren 1970 hade det felet att han var ute för tidigt? Tog finansministern — det är ju välkänt att han aldrig har haft några svårigheter att resonera med herr Hedlund — inte vara på en möjlighet att diskutera då utan väntade till efter valet med att vidta de här finanspolitiska åtgärderna? Nu har det hänt att oppositionen lade motioner på riksdagens bord. Regeringen hade inget att lägga där då men anmälde att den skulle komma senare. Och nu säger finansministern återigen att vi är ute för tidigt. Jag tycker inte att det går att bevisa att felet med oppositionen är att den har varit ute för tidigt. Däremot är det bevisat att de åtgärder som är vidtagna av regeringen, och som har hunnit börja verka, har varit otillräckliga, eftersom arbetslöshetssiffrorna stiger.

Finansministern säger då — och vi har naturligtvis bara att notera att det är regeringens inställning: Visst kan vi resonera. Vi har lagt ett paket. Låt oss göra upp kring det och skapa enighet kring det. Det är bra. En stark regering med en säker majoritet i parlamentet kan naturligtvis säga så här. Vad som överraskar mig är att regeringen i den här situationen väljer metoden att bara säga: Vi har lagt vårt förslag. Anslut er till det så blir det enighet.

Herr talman! I den här debatten har talarna kastats mellan helvetet och himlen: statsministern var inte överens med någon, finansministern är överens med alla. Till att börja med instämde herr Sträng också med mig, men sedan blev det ju mera som vanligt. Den punkt där han bl.a. instämde med mig gällde mitt påpekande att man inte fick tillämpa Keynes” teorier på det nuvarande läget. Jag tror att de var felaktiga redan på 1930-talet, men de är ännu mera felaktiga i dag. De två nya moment som har tillkommit och som man måste observera är enligt min mening för det första statsapparatens ökade roll, för det andra att arbetslösheten nu växer samtidigt som vi har en mycket stark inflation. I det läget är det helt fel att peka på underbalansering av statsbudgeten som det goda receptet. En underbalansering av statsbudgeten innebär ju i den situationen mycket stora risker för en ökad takt i inflationen. När det gäller herr Strängs beskrivning av orsakerna till krisen och arbetslösheten måste jag säga som jag sade i våras: Jag tycker att finansministerns konjunkturbedömning är litet grund. När han bara vill peka på effekterna av de internationella rörelserna och den utdragna avtalsrörelsens inverkan, då glömmer han några moment som har varit av avgörande betydelse, För det första glömmer han inverkan av regeringens egen ekonomiska politik, som syftade till en nedpressning av konsumtionen och därför bidrog till ökningen av arbetslösheten. För det andra glömmer han också de långsiktiga tendenser som har varit gällande och som tagit sig uttryck i en kraftig koncentration av kapital och företagsamhet, i snedlokalisering av företagsamheten och i en rationaliseringsprocess inom företagen som har drivit ut arbetskraft samtidigt som nya företag inte har anlagts i tillräcklig utsträckning för att suga upp denna arbetskraft. Jag tror också det är fel när finansministern vill låta antyda att löneökningarna skulle ha skapat arbetslöshet. Lönerna är ju inte bara ett kostnadselement utan betyder också efterfrågan i samhället. Jag skulle i stället vilja hävda att löneökningarna under det här året har varit för små, mätt i reella termer. Vi har fått en alltför liten ökning av reallönerna och levnadsstandarden för arbetarklassen, och det har i sin tur spelat en roll i utvecklingen av krisen. Herr Bohman menar ju att det är brist på köpkraft, och då vore det logiskt från hans utgångspunkter att medverka till kraftigare löneökningar. Jag hoppas att nästa gång det blir avtalsrörelse herr Bohman gör sitt inflytande gällande hos sina vänner i Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen, så att de är litet mindre motspänstiga gentemot arbetarnas och tjänstemännens riktiga krav på löneförbättringar. Finansministern tog också upp frågan om man för sent hade satt in den här arsenalen av vapen mot arbetslösheten som han har sagt att regeringen förfogar över. Han sade: ”Vi har gjort allt som AMS har begärt.” Men då måste jag säga att AMS har begärt för litet. Det fanns ju ingen anledning att man skulle tillåta denna ökning av arbetslösheten under sommarmånaderna, när det vanligen säsongmässigt sett blir en stark nedpressning av arbetslösheten. Det finns heller ingen anledning till att olika typer av statliga och kommunala investeringar skulle minska mellan 1970 och 1971. De borde ju i stället ha ökat. Jag tror det vore viktigt att finansministern förklarade varför man har fått en sådan här nedgång i de kommunala investeringarna, i de statliga affärsverkens byggnadsinvesteringar, i affärsverkens och myndigheternas maskininvesteringar, och varför man har pressat ned bostadsinvesteringarna på det sätt som har skett. Detta har spelat en mycket negativ roll för utvecklingen. Det sista som jag skall ta upp från finansministerns långa anförande gäller lokaliseringspolitiken. Trots lokaliseringspolitiken måste vi ha rörlighet, säger han, Ja, det är givet; inget samhälle kan vara utan rörlighet. Men rörligheten har hittills bara varit i en riktning — från Norrlandslänen, skogslänen, avfolkningslänen och till storstadsområdena. Hade man en rörlighet i bägge riktningarna, vore det litet lättare att acceptera vad som hände. Nu har vi en avfolkning av stora områden och en alltför stor folkökning i andra, och det är ju det som skapar problemen, Vi menar inte att statliga företag kan anläggas överallt, och det är riktigt att de måste kunna konkurrera. Men regeringen vill ju uppmuntra investeringar i privata storföretag — det har man sagt här upprepade gånger i dag. Varför vill man inte uppmuntra till större investeringar i statliga företag? Det borde väl ligga närmare till hands utifrån socialdemokratins program matiska inställning. När det gäller AP-fonderna vill jag bara påpeka att vi inte är ensamma om kravet på ändrade regler för deras användning. Det kravet har upprepade gånger ställts också av Landsorganisationen, och det förmodar jag att herr Sträng fäster ett visst avseende vid, eftersom även Lantarbetareförbundet som bekant är medlem i LO.

Därför måste man från början har klart för sig vilka planer på avsättningar vederbörande har och inom vilken tidrymd man räknar med att fonderna skall få disponeras. Ibland gäller det överföringar inom koncerner, alltså från moderföretag till dotterföretag och vice versa. Det är ting som har litet med administrativ erfarenhet att göra och som inte alltid bevakas när man gör sina framställningar. Enligt min mening är detta en helt acceptabel förklaring. Vi kommer att handlägga ansökningarna så fort denna oklarhet är undanröjd och så fort de administrativa reglerna möjliggör det. Sedan uttalade herr Fälldin vid ett par tillfällen sin tillfredsställelse med att partierna nu ändå på det hela taget är eniga om ståndpunkterna i den för vår ekonomi så viktiga frågan om samarbetsformerna med EEC. Jag vet inte varför herr Fälldin kom tillbaka till detta vid två tillfällen; det är ju inte ett ämne som speciellt har varit föremål för dagens debatt. Möjligen skulle jag kunna dra den slutsatsen att herr Fälldin nu, när han har gift ihop sig med herr Bohman, innerst inne har en litet obehaglig känsla av att herr Bohman inte är riktigt pålitlig på denna punkt. Kanske finns det hos herr Fälldin en oro som gjorde att han vid ett par tillfällen ville understryka att man är enig i det stycket. Det är inte fråga om någon anslutning, utan det gäller att slå vakt om neutraliteten. När vi nu konfronteras med EEC gäller det alltså att föra den linje som regeringen har gjort sig till tolk för. Herr Bohman har ju tidigare varit litet orolig på den punkten. Jag tänker där närmast på förre centerpartiledaren herr Hedlunds uttalande i ett historiskt föredrag i Trollhättan i 1970 års valrörelse. Han berättade då för en intresserad allmänhet att han till kl. 3 på natten hade legat och läst herr Bohmans broschyr om Sveriges förhållande till EEC, och nu måste jag, sade han, offentligt ställa frågan: Vad menar herr Bohman? Det var alltså inte nog med att herr Hedlund hade legat och läst till kl. 3, utan sedan låg han också sömnlös till morgonen på grund av det som herr Bohman hade ansett i EEC-frågan. Om det är detta som ligger och gror hos herr Fälldin, och som gjorde att han här måste tala om att man nu är enig på denna punkt i fortsättningen, så kan väl det vara en naturlig förklaringsgrund. Men när herr Fälldin nu har tagit herr Bohman under sina vingars skugga är det ju möjligt att herrarna själva kan klara ut denna sak, om det därvidlag skulle råda någon tveksamhet. Beträffande EEC-frågan förs det en allmän debatt som sannerligen behöver klaras ut en del. Vi har fått ett erbjudande om ett frihandelsområde. Visserligen har Frankrike hängt på frihandeln en ganska lång rad obehagliga undantag, och även Brysselkommissionen har ifrågasatt ett par väsentliga undantag, men vi har förklarat att vår uppgift är att förhandla ned dessa undantag så långt det går och i varje fall försöka göra dem till ett övergångsarrangemang. Detta är nödvändigt. Men på det hela taget vill jag säga, att när vi nu har fått en förklaring från Bryssel att man där är beredd att etablera ett frihandelsområde med Sverige, så är detta ett så positivt anslag att jag tycker att det bör presenteras som ett sådant. Men då har vi mötts av resonemang, argument och funderingar, som har inneburit att man menat detta vara botten av resultat, när vi skall träffa överenskommelse med EEC. Men det är ju bättre än vad vi har nu. 1960-talet var inte något dåligt decennium. Så här i efterhand, när det är lättare att tala sanning, brukar de ekonomiska experterna säga att 1960-talet var ett lysande årtionde — något sådant kommer aldrig tillbaka — och detta trots att vi inte kunde utnyttja frihandeln med Europa. Har vi nu detta som ett extra plus, behöver man inte gå och hänga läpp när man talar rent allmänt om EEC. Jag tror att det även med hänsyn till förhandlingsatmosfären vore riktigare att man i stället betraktade det här såsom en god utgångspunkt för de diskussioner vi skall föra vidare. Sedan frågade herr Fälldin: Var Hedlund för tidigt ute när han i april månad ville sätta momshöjningen i kraft över hela linjen? Han ryggade visserligen två dagar senare tillbaka och gjorde undantag för jordbruksprodukter och livsmedel, och sedan hörde vi ingenting vidare av det. Ja, jag tror att han var för tidigt ute. Det fanns ingen anledning att nappa på det förslaget, och det sade jag i ett offentligt anförande dagen efter det att han hade framställt det. Jag byggde upp min argumentation på detta sätt: Här har vi nu i en förhandling — jag syftar på arbetsmarknadsförhandlingarna som vem som helst kunde avläsa skulle bli en av de svåraste avtalsförhandlingar vi har upplevt i det här landet. Vad som var angeläget var att man åtminstone gick till den förhandlingen utan alltför mycket av desperata uppfattningar om en prisstegring som spårat ur och gått över alla gränser. Hade vi följt Hedlund skulle man följaktligen ha suttit och förhandlat med en 10-procentig prisstegring under det bakomliggande året, dvs. 1970. Jag tror nog att förhandlingarna var tillräckligt komplicerade med den 6 1/2-å 7-procentiga prisstegring som vi nödgades ta. Det här är ett avvägande där, kan man säga, en politiker väl inte behöver fundera på om han resonerar exklusivt politiskt. Men jag tycker det ingår i den politiska bedömningen. Har vi en fri och självständig arbetsmarknad, så spelar det ju en viss roll hur utgångspunkterna och atmosfären är för en förhandling när parterna sätter sig vid bordet. Dessutom vet vi ju nu i efterhand att den privata konsumtionen inte var boven under 1970. Den steg med tre procent, och det är ett normalt stegringstal. 1970 års problem — det var på den punkten jag var ense med herr Hermansson — berodde på den enorma lageruppbyggnaden, finansierad av den svenska industrin, och på den punkten hade Hedlund sannerligen inga som helst betänkligheter. Tvärtom. Ett av hans största inslag i valrörelsen var ju att lova den svenska företagsamheten ytterligare ett par miljarder via utlandsupplåning, så att företagen skulle ha kunnat ladda upp ännu mera med sin lageruppbyggnad. Och i varje fall gick ju det förslaget tvärs emot den politik som var nödvändig om man skulle behärska prisutveckling och inflation. Tyvärr, kan man säga, tog han hem åtskilliga röster i valet på detta. Men det är väl bara ett uttryck för att jag i mina försök att vara pedagog i ekonomiska ting ännu har mycket ogjort framför mig; jag får väl inte förtröttas, trots det här litet nedslående resultatet. Vidare sade herr Fälldin: Man kunde väl räkna ut att det skulle komma ut flera kvinnor på arbetsmarknaden när särbeskattningen blev ett faktum. Ja, jag stod säkerligen och gjorde mig till tolk för den uppfattningen under skattedebatten här i riksdagen. Jag betraktar detta som en tillgång eftersom, som jag nyss har berört, frågan om att skaffa fram arbetskraft på nytt kommer att komma in i blickfältet. Inför ett snabbt utbud kan vi inte alltid ögonblickligen ta hand om de arbetssökande och ge dem arbete som passar dem — den gifta kvinnan är ju inte rörlig på arbetsmarknaden på samma sätt som den ogifta kvinnan; hon kan sitta fast på en ort där mannen har sitt arbete, där hon har familjen. Hon har i regel dåligt med yrkesutbildning bakom sig, i varje fall om hon är uppe i medelåldern. Då blir det fråga om att skola om henne, så att hon passar för arbetsmarknaden. Det är välkommet att hon kommer, men hon är en ganska svårplacerad arbetskraft. När kvinnorna kommer i stora mängder är det rimligt att arbetsmarknadsmyndigheterna har erforderlig tid på sig för att reda upp begreppen. Herr Bohman sade att det var roligt att höra att finansministern inte säger att Nixon har skulden för den situation som vi nu konfronteras med i form av valutabesvärligheter. Jag skulle kunna dela på gracerna och säga, att det inte bara är Nixon. Det kan vara Lyndon Johnson, det kan vara John Kennedy, det kan vara Dwight Eisenhower. Det här är en historia som man kan följa tillbaka i tiden ända till början av 1950-talet, där den stadiga underbalanseringen, den stadiga påduschningen av dollarvalutan i världsekonomin varit en genomgående företeelse, tills det slutligen blev så mycket att mängden dollarsedlar var fyra gånger större än guldbehållningen i Fort Knox. Då började man få betänkligheter, om man över huvud taget kunde lita på dollarn som världsvaluta. Därför blev det Nixons tragedi att han tvingades ingripa — hans föregångare slapp det. Jag har inte anklagat honom för att han ingriper; det internationella valutaproblemet måste redas upp på ett eller annat sätt. Om dollarn eller SDR blir den framtida växelvalutan må vara osagt. Men utvecklingen hade gått dithän. Jag kan naturligtvis säga, om jag börjar bli alltför vänlig mot Nixon, att den amerikanska politiska historien har kännetecknats av en rad olika misstag. Hela detta absurda krig i Vietnam och mycket annat liksom Amerikas ambition att penetrera Europa industriellt med allt vad det kostat av amerikanskt dollarutflöde är någonting om vilket man i efterhand kan säga: Det där hade ni kunnat låta bli. Men en stor makt gör vad den tycker utan att höra så mycket på vad små länder säger. Nu hade man emellertid gjort alla dessa utspel med valutautflöde som följd. Det är alldeles uppenbart att det blev Nixon som fick konstatera att det inte gick i längden, Det var en ödes nyck — så kan man uttrycka det. Sedan vill jag till tröst för herr Bohman säga att jag också håller på att försöka undersöka, om efterfrågan har vänt under det sista halvåret i år i förhållande till det första. Om herr Bohman sätter sig ner och studerar konjunkturinstitutets rapport får han en klar indikation på att man även där räknar med en klar vändning i efterfrågan under andra halvåret. Jag har talat med ledningen för Kooperativa förbundet. KF hade en klar nedgång i sin försäljning under första halvåret. Skulle det ha varit lika olyckligt under det sista halvåret, hade året blivit dystert. Man räknar med att i varje fall återhämta den nedgången under andra halvåret och i någon mån bättra på resultatet. Jag har också haft tillfälle att tala med ledningen för ICA-koncernen. Den har gjort sig besväret att göra en enkät bland — vill jag minnas — bortåt 600 av sina affärer. Dessa har numera en omsättning som ligger värdemässigt cirka 12 procent högre än för ett år sedan och volymmässigt Så 6 procent högre. Den uppgången härleder sig till de allra senaste månaderna, Jag har ingen anledning att misstro den uppgiften — koncernchefen har lämnat den inte bara till mig utan i ett sammanhang där det fanns åtskilliga som lyssnade på honom. Så när herr Bohman ruskar på huvudet beror det väl bara på att detta kanske inte riktigt går ihop med hans egna dystra funderingar. Slutligen vill jag till herr Hermansson i Stockholm säga, att det naturligtvis var litet ovanligt att herr Hermansson fick ett instämmande från mig, när vi försökte att analysera Keynes ekonomiska teorier och omsätta dem i dagsläget. Vi är väl inte så helt ense om analysen och hur vi skall tolka Keynes i dagsläget, men vi är ense om att man inte utan vidare kan applicera 1930-talets situation och där åberopa Keynes” medicin, som passade på 1930-talet men som inte passar i dag. Så långt kan vi vara ense. Jag var ense med herr Hermansson på ytterligare en punkt, nämligen när det gällde lageruppladdningens betydelse i den svenska ekonomin under 1970. Sedan, sade herr Hermansson, var det som vanligt igen. Men det var ju ovanligt, herr Hermansson, att jag på två väsentliga punkter ändå delade hans uppfattning. Det tror jag aldrig har hänt tidigare. Men dra inte för långt gående slutsatser av detta.

Vi hade ju konflikter, som jag tillät mig att konstatera. En del av dessa konflikter har spelat en viss negativ roll för den uppåtgående trenden i efterhand, eftersom det rörde sig om strategiska avsnitt i samhällslivet, där en kalkyl, en ritning eller en namnteckning kunde vara avgörande för om det hela skulle flyta vidare eller inte. Jag sade emellertid att det är någonting som vårt samhälle får finna sig i. Det är priset för en något så när fri arbetsmarknad. Jag säger ”något så när”, eftersom vårens avtalsrörelse, som alla känner till, inte var helt fri. Det är det pris vi betalar och som vi är inställda på att betala. Jag sade vidare om löneökningarna, att jag betraktar dem som höga men inte för höga. Jag har vänt mig mot påståendet att vi genom uppgörelsen skulle ha slagit huvudet genom taket. Om jag ser på vår löneutveckling parallellt med löneutvecklingen i andra länder, finner jag sakligt sett ingenting som talar för att vårt konkurrensläge i stort är försämrat. Att det kan vara försämrat på vissa industriella avsnitt, låt mig nämna textilområdet, skoområdet och TEKO-området över huvud taget, är alldeles uppenbart. Men där var det likadant före avtalsrörelsen, eftersom vi har sådana utomordentliga svårigheter att hävda oss mot den fria importen av varor, som produceras för hälften eller tredjedelen av de svenska lönekostnaderna. Varför fick vi en nedgång i de kommunala investeringarna, frågar herr Hermansson, Varför fick vi en nedgång i fråga om bostadsinvesteringarna? Ja, beträffande den sista frågan tror jag att herr Hermansson kan vända sig till sin bänkkamrat, Lars Werner, som i sin egenskap av gammal murare och bostadsexpert säkerligen kan ge en tillfredsställande förklaring. Vi har ju onekligen fått en bostadsproduktionskostnad som har medfört ett köpmotstånd från stora grupper med relativt blygsamma inkomster. Detta köpmotstånd har spelat en roll när det gäller intresset även hos de allmännyttiga företagen att verkligen sätta i gång med de tilldelade bostadskvoterna. Jag har därför sett, herr talman, detta påslag på de sociala familjebostadsbidragen inte enbart såsom en social funktion, utan såsom en byggnadspolitisk eller bostadspolitisk funktion. Jag tror att vi med stor svårighet skulle ha kunnat realisera det hundratusenlägenhetsprogram som vi har bestämt oss för, om vi inte hade gjort något effektivt just för de barnfamiljer i låga och relativt måttliga inkomstlägen som behöver en bättre och större bostad men som av ekonomiska skäl inte kan skaffa det. De allmännyttiga företagen och även de bostadskooperativa företagen har här och var i landet haft litet för många tomma lägenheter parallellt med att bostadsbristen har varit en realitet för folk i sämre inkomstlägen. Där har vi förklaringen till att igångsättningen av bostadsbyggandet släpade efter under 1971. Nu tror jag emellertid att vi kommer att kunna pressa ut bostadskvoten för innevarande år — bostadsstyrelsen har den uppfattningen. Kvoten kommer visserligen igångsättningsmässigt att ackumuleras i stor utsträckning till slutet av året. Parallellt med detta räknar vi emellertid med att styra in nästa års bostadskvot, varför bostadssektorn under 1972 och en bit in på 1973 kommer att ta i anspråk både arbetskraft och kapital i större utsträckning än år 1971. Den kommunala investeringsdämpningen har väl helt enkelt sina kommunalekonomiska motiveringar och orsaker. Man känner svårigheten att gå högre upp med den kommunala utdebiteringen, och man har inte kunnat låna på kapitalmarknaden allt vad man behövt låna; följaktligen har man medvetet strävat att banta ner den kommunala aktiviteten. För mig är detta inte överraskande, eftersom jag har sett att den kommunala sektorns investeringsaktivitet varje år under hela 1960-talet har ökat med 10 procent, medan den totala tillväxten har varit 4,5 eller 5 procent. Andra avsnitt har fått dela med sig: dels privatkonsumtionen — och det kanske inte gör så mycket — dels industriinvesteringarna — det är besvärligare — och dels den statliga sektorn. Att vi här skulle få en normalisering och en jämnare aktivitet i de olika sektorerna är för mig ingen överraskning. Vi är väl ungefär där nu.

Herr talman! Finansministern fick väl litet oordning på sina papper, eftersom han glömde svara på frågan, varför han inte har upplyst dem som han nu har talat till tre gånger om kvarskatten, som är större än den totala återbäringen av för mycket inbetald preliminärskatt. Finansministern hävdar att det är en väsentlig upplysning i konjunkturinstitutets rapport att man skulle få fram siffran 102 för 1972 jämfört med 100 för 1971 i den totala sysselsättningen. Men det måste vara en väsentlig upplysning att detta huvudsakligen sker genom enskilda och offentliga tjänster, medan de producerande grenarna, industri, jordbruk, fiske och skogsbruk, ligger klart under 100, för industrins del mätt i antal anställda 98,8, mätt i timmar 95,5. Det är ju en utomordentligt dyster prognos när det gäller hela året. Sedan har jag bara gått och väntat på att ICA-siffrorna skulle dyka upp i debatten, eftersom vi hört hur regeringens företrädare gjorde väsen av dem på ekonomisk-politiska rådet. Det var ju inte 12 procent, det var 11,5. Från dessa 11,5 skall man dra momsens påverkan, 5,6 över disk, och då är man nere i 5,9. Därifrån måste man rimligen dra den prisökning som skett under de nio månaderna. Den beräknas av många till ungefär 3,5. Då är man nere i 2,4. Detta är, säger ICA själv, ungefär lika med ICA:s ökade marknadsandel, i stor utsträckning tagen från kooperationen. Ungdomen har uttrycket ploj. Jag tycker att det är en jättelik ploj som ICA lyckats genomföra genom att verkligen komma med i den här debatten på dessa premisser. Jag unnar dem det, men nog är det svagt som argument i en seriös diskussion om hur konsumtionsutvecklingen har varit. Det är tvärtom så att konsumtionen inte har utvecklats på det sätt som man hade skäl att vänta och enligt konjunkturinstitutets rapport väntas den heller icke öka under 1972 på det sätt som finansministern säger. Finansministern glömde bort att bemöta även detta, där jag läste direkt ur konjunkturinstitutets rapport på sid.

Herr talman! Klockan är mycket. Därför bara några kommentarer. Finansministern gladdes över att Gunnar Hedlund hade varit sömnlös över en broschyr som jag skulle ha gjort om EEC. Nu var det inte en broschyr och den gällde inte EEC. Om herr Hedlund trots det var sömnlös kan vi kanske klara upp med honom i något annat sammanhang. De funderingar i övrigt som finansministern gjorde beträffande utvecklingen av vår handel med det blivande EEC skall jag nu inte ta upp tiden med. Jag hoppas att Staffan Burenstam Linder, som senare skall tala om EEC-frågorna, gör det. Han gör det säkert bättre än jag. Det kan vara intressant att återkomma till vårt resonemang om president Nixon. Finansministern har nu bekräftat att den företeelse som påverkat hela världsekonomin, nämligen den amerikanska underbalanseringen, medfört fördelar för vårt land och andra länder. Den fråga som jag tog upp i dag gällde emellertid om vår kris år 1971 berodde på den åtgärd president Nixon vidtog i augusti, vilket statsministern som bekant gjort gällande. Detta har nu eftertryckligt dementerats av finansministern. Det tycker jag är bra. Så några ord om diskussionen om konsumenternas efterfrågan under andra halvåret. Konjunkturinstitutet har inte redovisat något underlag för sina förhoppningar om att efterfrågan nu verkligen vänt. Om det verkligen förhåller sig på det sättet att Kooperativa förbundet nu har en något bättre omsättning än i våras mitt under avtalsrörelsen är det naturligtvis bara bra. Men om man diskuterar omsättningsutvecklingen med representanter för detaljhandeln — jag har fortfarande goda kontakter med den — gör man där gällande att hittills har icke någon vändning till det bättre inträtt. Herr Helén dementerade nyss de underliga ICA-siffror som spelat en så stor roll för debatten. Vi hoppas att läget snart skall bli bättre. Det är väl inte någon här som inte hoppas på en sådan vändning. Och den kommer så småningom. Men det avgörande är om vi nu skall avstå från att vidta stimulansåtgärder bara därför att vi hoppas eller om vi först skall se till att få belägg för att vi nått vändpunkten och därefter fota våra åtgärder på ett realistiskt material. Vi kan inte leva bara på förhoppningar. Får jag till sist, herr finansminister, citera en av finansministerns egna. Det gäller Statsföretag AB:s koncernöversikt, som delats ut till alla här i kammaren. Där görs en prognos för 1971 och där sägs att det ”inte är realistiskt att räkna med någon förbättring av konjunkturen under innevarande år”. ”Då dessutom ännu inga påtagliga tecken på en förbättring 1972 kan noteras, är utsikterna för den allra närmaste framtiden föga uppmuntrande.” Det är Statsföretags chef som konstaterar detta. Och han sitter ju mitt i det ekonomiska skeendet.
Herr talman! Herr Helén ger sig inte förrän han får svar på alla de frågor han ställer, och det är följaktligen inte mitt fel att jag tar så pass mycket tid i anspråk för mina inlägg. Men visst kan jag stå till svars vad det gäller frågan om kvarskatten och ö-skatten. Det ligger till på det sättet att återbäringsskatten för de fysiska personerna ligger 400 miljoner kronor högre än kvarskatten för de fysiska personerna. Det var detta jag hade en bestämd känsla av med anledning av en preliminär förhandsundersökning och tillät mig därför att säga att den överskjutande skatten i år kommer att ge mer än kvarskatten. Nu visar det sig emellertid när man sedermera får fram alla siffror att denna fina skattebetalningsambition hos A-skattarna, dvs. alla löntagare, har balanserats av motsatsen hos de s.k. B-skattarna. De har nämligen dragit på sig en kvarskatt som är ovanligt stor — och större än vad som normalt är fallet. Det kan finnas en förklaring till det. Vi diskuterar inkomståret 1970, när det var svårt för dem att låna pengar. Då utnyttjade de väl skattekrediten. Jag hade kunnat vara lite försiktigare och säga att det är möjligt att B-skattarna har blivit sämre skattebetalare än de brukar vara — och om jag hade gjort den reflexionen skulle vi inte ha lovat ut något överskott. Nu går det på ett ungefär jämnt ut — visserligen med den skillnaden att ö-skatten kommer på en gång och kvarskatten utdragen på fyra månader. Vi får således ändå en efterfrågeimpuls i december, som inte har någon motsvarighet under de andra fyra månaderna. När vi sedan kommer in i januari finns en efterfrågeimpuls i lönehöjningarna, en i retroaktiviteten och en i de cirka 300 miljonerna till folkpensionärerna — alltså extra efterfrågeimpulser. Jag har faktiskt satt mig ned och försökt att räkna på detta och tror mig kunna säga att det, även med inräknande av kvarskattens så att säga motsatta verkningar, kommer att ligga någon miljard i efterfrågeöverskott. Eftersom herr Bohman gick upp i talarstolen och talade om att efterfrågan i handeln var utomordentligt dålig trodde jag i min enfald att jag skulle glädja honom genom att säga att jag hade talat med chefen för ICA, som faktiskt var överraskande nöjd med utslaget. Han räknade med en volymökning på 4—5 procent, vilket han deklarerade. Om han sedan blir korrigerad av herr Helén eller herr Bohman kan han väl överleva det. Jag skall inte avgöra vem av er som har rätt. Jag ville trösta herr Bohman, men det skall jag sluta upp med i fortsättningen, för det föll inte i särdeles god jord. Jag gick inte och gladde mig åt att herr Hedlund var sömnlös; jag bara konstaterade att han talade om det i ett offentligt tal om att han krävde en lojalitetsdeklaration av herr Bohman i fråga om neutralitetspolitiken kontra det moderata samlingspartiet. Den har väl givits skulle jag tro, i vart fall var herr Hedlund — trots att han är en gammal rutinerad och ganska kallblodig politiker — grundligt uppskrämd. Det är möjligt att han gav sina partivänner en känsla av att han ständigt har ett behov att hålla herr Bohman på plats, varför herr Fälldin två gånger i dag går upp och talar om: på den här punkten är det sannerligen ingen oenighet. Jag önskar herr Fälldin lycka till i fortsättningen i den här uppfostran av herr Bohman. Jag läste i högerns — förlåt mig: de moderatas — huvudorgan, ledarsidan i dag rubriken: ”Enade vi stå”, med tre mycket tilltalande fotografier utav oppositionens ledare samt en huvudledare med den klatschiga rubriken ”Äntligen! ” Det där det lovar ju litet grand för framtiden. Har vi nu ett borgerligt parti i fortsättningen? Det är en betryckt själs glada bekännelse som kommer fram i Svenska Dagbladet i dag. Äntligen är vi borta ifrån partisplittringen på den borgerliga sidan. Äntligen har vi fått ett enda borgerligt parti. Man får väl dra slutsatserna av rubrikerna på det sättet. Då vill jag bara som gammal god vän till centerpartiet ge herr Fälldin ett gott råd på vägen. Han kommer att få det besvärligt när det gäller att hålla framför allt herr Bohman och de moderata inom den rätta centerpartistiska ideologin, Det kommer att bli besvärligt för honom i socialpolitiken, i skolpolitiken, i försvarspolitiken och framför allt i skattepolitiken, där herr Bohman har sina alldeles speciella intressen. Herr Fälldin kommer att ta på sig en svår uppgift om han i samma famn skall ta den lilla norrländska skogsarrendatorn och bolagsdirektören; om han skall ta storfinansen och jobbaren i samma famn. Det blir ett uppdrag som den nye centerpartiledaren troligen kommer att behöva — det sades någon gång — några julgrötar till innanför västen innan han blir säker på att klara utav. Det är klart att herr Fälldin har möjligheten att gå upp och säga: Så skall det ju inte uppfattas. Herr Bohman har redan hunnit ruska på huvudet ett par gånger. De där framtidsvisionerna i Svenska Dagbladet får stå för Svenska Dagbladets räkning. Fortsättningsvis är vi tre olika partier med tre olika uppfattningar i de allra flesta frågorna. Det kunde naturligtvis med hänsyn till den politiska hanteringen i fortsättningen vara rätt önskvärt att få en deklaration på den punkten. Har ni kommit fram till den stora enigheten som visionerna i Svenska Dagbladet talar för eller är ni fortfarande tre partier med det lilla behagliga krypskytte mot varandra som ni brukar ägna er åt när det passar i den politska hanteringen?

Herr talman! Jag tänker inte — i motsats till herr Helén — ta kammarens tid i anspråk med att tala om vem som har sagt vad inför överläggningarna om organiserandet av denna debatt. Låt mig bara peka på att herr Heléns inlägg visar folkpartiledarens överdrivna benägenhet att diskutera bagateller. Som gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen kan jag med tillfredsställelse notera den gemensamma kommuniké de tre borgerliga partierna offentliggjort. Den är ett yrvaket försök att, om även iliten skala, skapa en alternativ politik. Något stort steg är det inte, heller inte något genomarbetat program. Men det är i alla fall en början. Moderatledaren herr Bohman förtjänar att särskilt gratuleras. Han är den förste högereller moderatledare som på årtionden förunnats glädjen att bli sluten i en centerledares famn. Efter detta får man förmoda att herr Bohman betraktas som salongsfähig i bygdegårdar och föreningshus eller var helst han drar fram i centerbygder. Vilken glädje herr Fälldin kan få av att ha öppnat sin stora famn för honom får väl framtiden utvisa. Sedan nu oppositionen samlat ihop sitt så länge kringdrivande och spridda jag blir det kanske möjligt att på nytt diskutera politikens innehåll. Vi kanske kan komma bort från den träta om formalia som så länge och i så hög grad engagerat borgerligheten. De turer som förevarit under höstriksdagens inledning har förvisso inte ingivit respekt för riksdagen och dess arbete. Jag syftar på den skendebatt som förts om vilka utskott som skall behandla vad, hur mycket utskotten skall skriva, när sammanträden skall hållas osv. Låt mig i korthet redogöra för hur vår grupp uppfattat situationen och vad som väglett vårt handlande. Under talmannens ordförandeskap har överläggningar förts mellan partioch gruppledare rörande behandlingen av bl.a. de motioner som väckts av de borgerliga partierna och vänsterpartiet kommunisterna vid höstriksdagens början. De borgerliga partierna yrkade att ett särskilt utskott skulle tillsättas för att behandla dessa motioner, medan kommunisterna yrkade på remiss av de olika delförslagen till vederbörande utskott — det var fråga om sex utskott — alltefter innehållet i de olika motionsklämmarna. Från vårt håll har intagits den i vårt tycke enda rimliga ståndpunkten att samtliga motioner rörande konjunkturpolitiken 109 och därmed sammanhängande förslag skulle remitteras till finansutskottet som ju enligt riksdagsordningen har att behandla dessa frågor och göra den konjunkturpolitiska och budgetmässiga avvägningen. Huruvida finansutskottet önskade höra fackutskottens mening rörande de olika delförslagen ankom det på finansutskottet att besluta om. Den samlade bedömningen skulle dock ske i finansutskottet, och endast detta utskotts yttrande skulle i vederbörlig ordning behandlas i kammaren. Fackutskotten skulle med andra ord endast yttra sig till finansutskottet och ej direkt till kammaren, därest de tillfrågades av finansutskottet. På riksdagens första dag uppnåddes enighet om att man skulle förfara på detta sätt. I finansutskottet utbröt trots detta en vild kalabalik, och de borgerliga yrkade att finansutskottet omedelbart skulle besluta utan hörande av fackutskotten. Finansutskottet beslöt dock att remittera motionerna till fackutskotten med anhållan att dessa snabbt skulle yttra sig i respektive frågor. Dagen efter detta beslut, alltså på en onsdag, kom så en hemställan från borgerliga ledamöter i dessa fackutskott att utskotten omedelbart, redan på torsdagen samma vecka, skulle samlas till extra sammanträde för att i all hast avge ett yttrande till finansutskottet, där underförstått frågorna som hängde ihop med dessa motioner med samma expressfart skulle manglas fram. Efter samråd avböjde alla utskottsordförande att kalla till extra sammanträde av såväl principiella som praktiska skäl. Detta förfarande tänkte sig alltså de borgerliga trots att regeringen samma dag som motionerna lades vid en presskonferens förklarade sig ha för avsikt att i en tilläggsproposition föreslå en hel serie nya åtgärder i fråga om konjunkturstimulans och arbetsmarknadspolitik. Datum för denna propositions avlämnande angavs till den 2 november. Vad man begärde var alltså att såväl fackutskott som finansutskott skulle behandla och för riksdagen framlägga förslag om konjunkturoch arbetsmarknadspolitik utan hänsynstagande till alla de åtgärder som föreslogs i regeringens proposition. Riksdagen skulle besluta på basis av en mindre del av de förslag till åtgärder som förelåg och lämna huvuddelen av förslagen till en senare tidpunkt. I sanning en underlig form av samordnad och målinriktad konjunkturoch arbetsmarknadspolitik! Skall man söka finna någon förklaring till allt detta taktiska agerande, så kan man inte undgå att se att vad som är huvudsaken för de borgerliga och deras agerande inte är omtanken om de arbetslösa utan en het ästundan att med alla medel söka komma åt regeringen. I stället för att i utskottsbehandlingen verka för samförståndsoch samarbetslösningar har man valt att agera främst omkring de tekniska frågorna om var och hur de olika förslagen skall behandlas. Självklart skall oppositionspartierna med all kraft driva sin opposition och försöka få väljarnas förtroende för sin politik. De mänga taktiska manövrerna visar dock endast bristen på konstruktivitet och följdriktighet i de borgerliga partiernas politiska handlande. De frågor vi diskuterat i dag är alltför allvarliga och viktiga för att bli föremål för ett taktiskt spel. Låt oss i stället söka ta ett samlat grepp på hela problemet och finna lösningar som gagnar dem som kommit i kläm i dagens arbetsmarknadssituation. En långsiktig näringspolitik och en konstruktiv ekonomisk politik krävs för att övervinna dagens svårigheter och kan inte ersättas av taktiska manövrer. Låt oss tillsammans söka rehabilitera riksdagens anseende, som enligt vår uppfattning i den socialdemokratiska riksdagsgruppen har skadats genom de ständiga debatter som de borgerliga partierna tvingat oss att föra om det formella handläggandet av viktiga frågor. Är gårdagens borgerliga kommuniké — hurudan den nu än må vara — ett tecken på en tillnyktring härvidlag, som gör att de borgerliga är beredda att diskutera sak och inte formalia, så är det att hälsa med tillfredsställelse. Då kan debatten röra sig om verkliga ting.